Herr talman! Stina Bergström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Ostlänken byggs på det sätt som är samhällsekonomiskt mest lönsamt och hur jag avser att agera för att kommande generationer ska kunna välja vilken hastighet de vill åka med på Ostlänken i framtiden. Sverige ska ha ett starkt och hållbart transportsystem. Det ska vara ett transportsystem som ger oss en fungerande vardag, som gör det lättare för företagen att leverera sina produkter och som binder samman hela landet. Därför har regeringen i den nyligen lagda infrastrukturpropositionen föreslagit en höjd ambitionsnivå och satsar därför 522 miljarder kronor på transportinfrastrukturen under nästa planperiod 2014-2025. Det motsvarar en ambitionsökning med närmare 20 procent jämfört med den förra nationella planen för Sveriges transportsystem. Regeringen föreslår att 241 miljarder kronor av ramen avsätts för drift och underhåll och reinvesteringar av statliga vägar och järnvägar. Resterande delar av ramen, 281 miljarder kronor, föreslår regeringen ska användas för att utveckla transportsystemet så att det klarar nuvarande och framtida krav på hållbarhet och för att göra det varaktigt robust. I satsningen ingår bland annat Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping. Detta möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transporter av både passagerare och gods på järnväg samt skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Dessutom förbättras kommunikationerna mellan Stockholm och Skavsta avsevärt. För godstransporterna innebär det att kapacitet frigörs på de befintliga banorna. Efter presentationen av infrastrukturpropositionen vidtar nu åtgärdsplaneringen, som är det sista steget i processen som ska leda fram till en ny nationell plan för Sveriges transportsystem 2014-2025. Det är i åtgärdsplaneringen som detaljerna för Sveriges transportsystem ska mejslas fram. Infrastrukturpropositionen sätter ramarna och utgör grunden för åtgärdsplaneringen, där Trafikverket tar fram ett förslag till ny plan utifrån regeringens direktiv. I dessa direktiv till Trafikverket, som nu bereds inom Regeringskansliet, kommer att framgå att regeringen ser Ostlänken som en särskilt prioriterad åtgärd. Dess utformning, tidsmässiga genomförande och fördjupade kostnadsberäkningar ska nu Trafikverket utreda och presentera för regeringen under våren 2013. Frågor om hastighetsstandard och restider är därmed Trafikverkets sak att utreda nu. Regeringen har presenterat att Ostlänken ska byggas för att öka kapaciteten, robustheten och punktligheten i järnvägssystemet och samtidigt förbättra möjligheterna för pendling. Då Stina Bergström, som framställt interpellationen, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav tredje vice talmannen att Annika Lillemets i stället fick delta i överläggningen.

Herr talman! Först vill jag tacka infrastrukturministern för svaret på frågorna. Äntligen! var vi många som tänkte - inte minst vi hårt prövade östgötar som trängs på överfulla, försenade tåg som förhoppningsvis kommer - när regeringen meddelade att man nu efter alla dessa år tänker satsa på att bygga Ostlänken. Men vår omedelbara glädje grumlades av beskedet att regeringen inte vill satsa på att bygga för höghastighetsstandard, det vill säga så att det går att om man vill köra tåg upp till 320 kilometer i timmen, utan nöjer sig med att bygga för snabbtågsstandard, det vill säga upp till 250 kilometer i timmen. Än värre blev det av finansministerns nästa tvärsäkra besked att Ostlänken skulle byggas även för att klara godstransporter. Detta skulle nämligen vara inte bara en långsammare utan en betydligt dyrare och onödig lösning, enligt Trafikverket och forskare, vilket också uppmärksammats mycket i medierna. Om man inte har satt sig närmare in i frågan kan det förstås intuitivt verka både logiskt och rimligt att hastighetsstandard och pris hänger samman, på så vis att det alltid blir dyrare att bygga järnväg proportionellt mot hur snabb trafik man bygger den för, alltså snabbare och dyrare eller långsammare och billigare. Det kan kanske också vid en första anblick, om man tittar snävt på en enskild bana och inte ser på hela järnvägssystemet, verka klokt att alltid bygga alla banor så att det går att köra alla olika slags transporter. Det kan verka förnuftigt att bygga för att köra både snabba persontransporter och tungt gods på samma spår när man ändå bygger. Men när man, som Trafikverket gjort och också meddelat regeringen, tar reda på hur det verkligen fungerar är det inte så enkelt. Ostlänken har utretts under många år. Det finns en färdig järnvägsutredning där man har utrett flera sträckningar, och den korridor Trafikverket slutligen valt och dimensionerat för går att bygga för höghastighetsstandard. Det blir väl något dyrare att bygga för höghastighetsstandard, framför allt om man väljer en bra teknisk lösning med ballastfritt spår, det vill säga betong i stället för makadam. Men långsiktigt och ur ett livscykelperspektiv tjänar man i stort sett in den kostnaden, inte minst då man får lägre underhållskostnad. Det handlar i sammanhanget om väldigt små belopp - enligt gällande uträkningar uppåt 1 miljard eller så för hela Ostlänken. Dessutom slår Trafikverket fast att den samhällsekonomiska lönsamheten blir bättre med en höghastighetsbana eftersom resenärernas restid förkortas med snabbare tåg. Att tågen ska gå snabbt är också något som regeringen talar sig varm för, inte minst infrastrukturministern i svaret, så att människor lättare ska kunna arbetspendla även lite längre sträckor. Att bygga för tunga godståg på Ostlänken ger enligt Trafikverket avsevärt högre kostnader, - en uppskattning är 20-40 procent, skriver man - och är ett sämre alternativ ur kapacitetssynpunkt. Det är inte bra, bland annat därför att det inte är bra att blanda tåg med olika hastigheter. Det finns mycket att säga om detta, och jag kan återkomma till det i mitt nästa inlägg. I sitt interpellationssvar konstaterar ministern att Trafikverket ska fortsätta att utreda Ostlänkens utformning, tidsmässiga genomförande och fördjupade kostnadsberäkningar och presentera det för regeringen under våren 2013. Jag citerar ur svaret: "Frågor om hastighetsstandard och restider är därmed Trafikverkets sak att utreda nu." Eftersom Trafikverket redan har utrett Ostlänken i flera år och rekommenderat att bygga den för höghastighetsstandard, och menar att det är en rimlig framtidssäkring med den högre standarden, tolkar jag detta som att regeringen nu har ändrat uppfattning och vill bygga Ostlänken för höghastighetsstandard och inte för gods. Vi är många som vill ha klart besked om att det är rätt uppfattat, och jag hoppas att ministern vill ge oss det här i dag.
Herr talman! Jag tror att det är bra att vi reder ut några saker, bland annat det som Annika Lillemets frågar om. Först kan jag konstatera att det är bra att vi är många som är överens om att det är bra att Ostlänken trots allt byggs, inte minst för att det är kapacitetsbrist, vilket ställer till problem för den regionala trafiken men också för den långväga både person och godstrafiken. Det är också en stor poäng i att börja separera trafik, i synnerhet när vi har ett transportsystem som på tågsidan innebär många olika hastigheter och som de facto ställer till problem. Vad är då snabbt? Och vad är då höghastighet? Min tanke till att börja med är framför allt att vi måste komma framåt, att vi måste komma fram betydligt snabbare än vi gör i dag. Vi måste också kunna veta att vi kommer fram vid den tid som det är tänkt att vi ska komma fram. EU har gjort tre olika klassindelningar av höghastighetståg, en som är 190, en som går upp till 250 och en som är 320 kilometer i timmen. Varför ska då Trafikverket utreda igen i den här åtgärdsplaneringen, eftersom tanken på korridoren, den bana där sträckningen ska gå, har funnits sedan lång tid tillbaka och mycket arbete har lagts ned? Vad man har tittat på är framför allt en djupare utredning om just alternativet 320 kilometer i timmen. Däremot har man inte utrett alternativet 250 kilometer i timmen. Vad som behöver tas fram är vilka effekterna av transportsystemet blir med hänsyn tagen till olika hastigheter, fortfarande högre hastigheter, när det gäller slitage, energiåtgång, drift och underhåll och sådana saker. Det är oerhört viktigt att vi har det här framför oss innan vi slutligen bestämmer vad som är det mest kostnadseffektiva, det mest samhällsekonomiskt effektiva och det som vi tror att vi har mest nytta av i framtiden. Därför är det ett av de viktiga uppdrag som Trafikverket har. Ostlänken har utretts i många år, säger Annika Lillemets, och många har längtat i många år efter att den ska komma till. Man ska också vara oerhört medveten om att även om regeringen har pekat ut - även om vi i infrastrukturpropositionen inte pekar ut objekt utan det kommer först i nästa steg - Ostlänken som särskilt prioriterad kommer det att ta ett antal år innan arbetet kommer i gång, även med en tidigareläggning. Det jag har förstått är att nästa steg i järnvägsplanen kan ta upp till tre år att göra, till en kostnad av mellan 1 och 2 miljarder. I det uppdrag som vi lägger nu talar vi från början inte om exakt i detalj vad slutresultatet ska bli. Vi tycker att vi behöver ha en öppenhet i att utreda, att Trafikverket ska utreda det man ännu inte har tittat på, det vill säga alternativet 250 kilometer i timmen. Det är väl ändå positivt att vi har kommit så långt, herr talman, att Ostlänken behövs, att vi tycker att det är bra att separera trafik och att tågen ska kunna gå betydligt snabbare än vad de gör i dag.
Herr talman! Det var intressant att höra detta.

Ska vi i Sverige ha en chans att klara klimatmålen och minska utsläppen av växthusgaser måste vi ställa om transportsystemet och få över fler passagerare och mer gods till klimatsmart järnväg, och då är restiden viktig. I det underlag som regeringen har fått av Trafikverket skriver man också om 250-kilometersalternativet. Visst går det att bygga det inom den korridor man har valt. Men man ser inte att det skulle ge några stora besparingar, enligt det underlag som regeringen har. Enligt underlaget finns det inte heller några tunga tekniska skäl för att inte bygga så att det är möjligt att köra även i 320 kilometer i timmen. Det blir inte svårare eller dyrare med tunnlarna eftersom höghastighetstågen rent tekniskt är konstruerade så att det fungerar lika bra. Kurvradierna i den korridor som finns är redan anpassade för 320 kilometer i timmen. Skulle man göra ett omtag där och välja att utreda en helt annan sträckning talar vi om ytterligare förseningar av detta angelägna projekt på flera år. Vad är det mer som regeringen behöver av Trafikverket för att ta beslut och våga satsa på att bygga för 320 kilometer i timmen, ifall kommande generationer vill ha det, även om vi inte gör det i närtid? Beträffande godset tycker jag att det som står i interpellationssvaret är bra. Catharina Elmsäter-Svärd skriver att Ostlänken innebär att "kapacitet frigörs på de befintliga banorna", det vill säga framför allt Södra stambanan. Det tolkar jag så att regeringen nu har tagit ställning för att inte satsa på att bygga Ostlänken så att även tungt gods kan gå där. Det medför ju större kostnader, kräver att man inte har så branta backar och kräver också mer underhåll. På den punkten uppfattar jag att vi har ett bra underlag, och det är också vad forskare och Trafikverket har sagt tydligt i medierna. Då undrar jag: Vad mer behövs? Kan vi få besked här i dag om att det inte är aktuellt att bygga Ostlänken för tunga godstransporter? Däremot är det ju - om man bygger den för höghastighetsstandard för persontrafik - inget som hindrar att man kör lättare gods, vilket förhoppningsvis kommer att bli stort i framtiden, så att lättare gods kan flyttas över från väg till järnväg. Där har vi en möjlighet. Det står ganska utförligt i underlaget till regeringen från Trafikverket att det redan finns alternativa vägar för att köra godset på utan att man bygger Ostlänken och att man klart förespråkar att föra över det till befintlig järnväg, inte den nya.
Herr talman! Redan i dag kör vi runt 250 kilometer i timmen och kan till och med köra mycket snabbare med dagens tågteknik på den spårjärnväg som byggdes för snart hundra år sedan. Vad är det som säger att det inte är möjligt att med kommande ny tågteknik köra ännu snabbare på de järnvägar som vi bygger i dag utan att "speca in oss" på vilka hastigheter det ska vara? Snarare är väl det problem som vi ser i dag att tåg som är möjliga att köra i kanske 200-250 kilometer i timmen - vi har rätt många tåg vi har som kan göra det - på banor där det skulle vara möjligt att göra det redan i dag inte kan göra det därför att bärigheten är för dålig, att underhållet har eftersatts så att det är alldeles för dåligt. Man har slängt på lite extra makadam för att få upp bärigheten, när det egentligen är vattentrummorna som borde ha bytts ut sedan 30 år tillbaka i tiden men där vattnet underminerar marken, så att man måste sakta in flera kilometer i förväg. Det finns ganska mycket av det vi har redan i dag som skulle kunna göra att vi får en bättre framkomlighet och framkomlighet snabbare på dagens järnvägssystem. Det är också det vi avsätter pengar för att göra. Samtidigt vill vi se till att bygga för framtidens järnväg. Vi tycker att det är bra att människor som vill och kan resa med tåg gör det. Vi tycker att det är bra att gods som kan och bör transporteras på järnväg kan göra det. Det kan de göra bara om järnvägen blir konkurrenskraftig utifrån förutsättningar som tid, kostnad och funktion. Varför behöver vi utreda mer? Finns det inte tillräckligt? Som jag sade tidigare, herr talman: Jag tycker att man bör ha helheten komplett framför sig. Det finns vissa sträckningar, dragningar och hastigheter som är mer utredda än andra. Vi har ganska mycket kunskap, och det är inte lång tid som Trafikverket ska ha på sig. Men vi behöver få en samlad bild med detaljer i den åtgärdsplanering som ska lämnas till regeringen i vår. Därför avstår jag i dag från att tala om exakt hur det ska bli. Det är inte min uppgift. Jag har givit förutsättningar för regeringens satsning i ram, inriktning och medel. Däremot finns det något som jag tycker är lite intressant i diskussionen. När vi bygger är det klart att det inte ska vara förgävesinvesteringar. Det uttalas också i Kapacitetsutredningen. När vi börjar i de här delarna är det väl inte otänkbart att det kan vara en koppling till det som sedan finns ned mot Jönköping och vidare söderut, det som nämns vid olika namn: Götalandsbanan, Europabanan eller korridorer. Tanken skulle naturligtvis kunna vara: Hur tar vi oss sedan vidare till övriga Europa? Men det förutsätter också att regeringen fortsätter med det arbete som vi har i dag. Hur går planerna i Danmark? Hur går planerna i Tyskland? Mina erfarenheter av kontakter i frågan om hur till exempel höghastighetstågen har slagit för Frankrike mellan Paris och Lyon har visat att det är ett fantastiskt resande. Det är 13-miljonersstäder. Men regionerna har börjat bli lite tveksamma, för nu dras spåren utanför städerna. Den regionala trafikpendlingen på tåg har minskat, och bilåkandet har i stället ökat. Vad blir konsekvenserna om vi vill komma fram snabbt långa sträckor? Då måste vi konstatera att vi inte kan stanna vid så många olika stationer. Vi vet i dag att 98 procent av alla resor som vi gör är kortare än 10 mil. Frågan är: För vem är det vi investerar? Är det mot flyget eller för människors vardag, att kunna arbetspendla?
Herr talman! Det sista är ju intressant. Det är klart att vi investerar för att frigöra kapacitet på Södra stambanan, så att pendeltåg och godståg kan gå regionalt mycket mer än de kan nu, till exempel. Det skulle naturligtvis vara en vinna-vinna-lösning att ha en snabb-bana för dem som behöver resa långt och snabbt. Då kan de slippa krångla med exempelvis flyg, och det blir mer kapacitet för de korta resorna. Jag konstaterar att jag inte får något svar här i dag på den fråga som jag och många andra vill ha svar på: Varför i hela fridens namn vill regeringen inte ta beslut nu om att framtidssäkra och bygga för 320 kilometer i timmen, när vi har en utredning för Ostlänken, där vi vet att det inte blir nämnvärt dyrare, och det blir samhällsekonomiskt mer lönsamt enligt Trafikverket och forskarna? Varför då inte göra den så konkurrenskraftig som möjligt för framtiden? Varför skulle vi bygga in en flaskhals redan nu i det större järnvägsnätet ned till kontinenten, som faktiskt kan ses som en stor möjlighet för framtiden? Det gäller som sagt att inte bygga in begränsningar från början, för om man har byggt för 250 kilometer i timmen är det inte realistiskt att bygga om för högre hastighet. Självklart måste dagens banor underhållas och tas till vara bättre. Men det är ju en helt annan fråga. Här handlar det om hur vi bygger Ostlänken. Ska den byggas för att även kunna ta tunga godstransporter - till en avsevärt högre kostnad och helt i onödan, eftersom godstrafiken bör gå på Södra stambanan i stället och separeras, eftersom den liksom pendeltågen har en mycket lägre hastighet än höghastighetstågen? Det fick jag inget svar på än. Vi får väl vänta tills i vår. Jag undrar fortfarande vad regeringen behöver veta mer för att ta principbesluten att inte bygga in den här flaskhalsen helt i onödan?
Herr talman! En av de stora finesserna med att påbörja en ny stambana, förutom att vi ökar kapaciteten och får bort flaskhalsar, är att man kan separera trafik. Vi har långa tåg och korta tåg, tåg som åker med hög hastighet och tåg med långsam hastighet. Då är en av fördelarna med att kunna separera trafik att vi kan ha en bansträckning för långsamgående tyngre transporter och en för de snabbare tågen. Ett snabbt tåg är naturligtvis inte ett kilometerlångt, tungt godståg. Det tror jag att Annika Lillemets och jag kan vara överens om. Jag är imponerad över att man i Miljöpartiet är så tvärsäker på att just 320 kilometer i timmen är det mest optimala. Alternativet med 320 kilometer i timmen är det som har utretts. Det gjordes en särskild utredning på uppdrag av regeringen, men man har inte tittat på 250-kilometersalternativet. Bägge alternativen är att betrakta som höghastighetsnät om man utgår från EU:s standard och klassificering. Det är väldigt få länder som har högre hastigheter än så om det inte är mellan riktigt stora miljonstäder. Jag hoppas att Miljöpartiet ändå funderar över vilka effekterna blir i transportsystemet som helhet. Det gäller slitage, energiåtgång, drift och underhåll och så vidare. Jag tycker att det kan vara rätt rimligt att vi får det förelagt oss av Trafikverket innan vi sedan under nästa år fattar beslutet. Den viktigaste poängen och det bästa beskedet är att vi nu har bestämt - och uppenbarligen kommer att få en god majoritet för det - att Ostlänken äntligen ska börja byggas, och den ska byggas betydligt tidigare än man förut beräknat.